Fru talman! Alexandra Anstrell har frågat infrastrukturministern om han och regeringen har för avsikt att stärka kraven på hur de elektroniska systemen och laddstationerna ska se ut, liksom kraven på sprinkler i parkeringshus och tunnlar som exempelvis Södra länken. Alexandra Anstrell har vidare frågat infrastrukturministern om han kommer att initiera mer forskning på området samt lyfta goda exempel för att ge mer kunskap för att kunna göra tydliga bedömningar och ge rekommendationer för vår brandsäkerhet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Elektrifieringen av transportsektorn går snabbt. Enlig Trafikanalys scenarier förväntas det finnas drygt 1 miljon laddfordon 2030, jämfört med cirka 60 000 laddfordon 2020. Tillgången till laddinfrastruktur ska inte vara ett hinder för denna elektrifiering. Ett ökat utbud av laddinfrastruktur och därtill kopplade säkerhetsfrågor är en prioriterad fråga för regeringen. När det gäller installation av laddinfrastruktur berörs flera områden, och därmed är det flera myndigheter som tillsammans ansvarar för säkerheten. För att säkerställa en hög elsäkerhet ska den laddinfrastruktur som installeras leva upp till de krav som ställs på elektronisk utrustning. Elsäkerhetsverket är den myndighet som har regeringens uppdrag att arbeta för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Genom tillsynsarbete, deltagande i det internationella, europeiska och nationella standardiseringsarbetet samt informationsspridning arbetar myndigheten aktivt med att förändra regelverk och krav på utförande i takt med ändrad användning och att ny teknik införs. Genom informationsåtgärder arbetar myndigheten också proaktivt med att informera om aktörers ansvar och skyldigheter vid installation och användning av elektronisk utrustning. Boverkets byggregelverk ställer krav på byggnadsverks tekniska egenskaper, bland annat avseende säkerhet i händelse av brand. Boverket arbetar kontinuerligt med att uppdatera regelverket utifrån nya förutsättningar. Det kan tilläggas att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bland annat har tagit fram en vägledning för hur räddningstjänsten ska agera i samband med bränder i litiumjonbatterier. Det pågår med andra ord ett arbete med ständig anpassning till och åtgärder för en verklighet i förändring. I förändringsarbetet har forskning, innovation och spridning av goda exempel en viktig roll. Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings och innovationsländer och en framstående kunskapsnation. Inom området brandsäkerhet bedriver det statligt ägda bolaget Rise, Research Institutes of Sweden AB, brandteknisk verksamhet som är en av världens största i sitt slag. Rise riktar sig till de flesta branscher där det finns en brandrisk, och institutet arbetar aktivt med att ta fram nya standarder för industrin samt underlag för olika regelverk. Regeringen beslutade sommaren 2018 att ge Energimyndigheten i uppdrag att lämna stöd för bygget av elektromobilitetslabbet Swedish Electric Transport Laboratory, Seel, som samägs av Rise och Chalmers. Stödet godkändes av EU-kommissionen under 2019. I testbäddens tre anläggningar i Göteborg, Borås och Nykvarn kommer industri, institut och akademi att prova de flesta typer av teknik och säkerhetsaspekter som elektrifierade transporter kräver. Anläggningen i Borås kommer att ha fokus på säkerhet, bland annat kopplat till laddning, kortslutning och brandrisker. Seel beräknas vara i drift under 2023.

Fru talman! Tack för svaret, ministern! Elbilar blir allt vanligare, och fler ställer om från bilar med förbränningsmotorer till olika varianter av elhybrider eller rena elbilar. Jag tänker att det just därför behöver finnas ett tydligt regelverk för hur brandsäkerhetsfrågor gällande elbilar ska hanteras. Det kan till exempel handla om hur laddning ska gå till eller om att det ska finnas tillräckliga brandskyddsåtgärder, exempelvis sprinkler. Detta är särskilt viktigt i trånga miljöer, som i storstäder där vi har parkeringsgarage, tunnlar och stadskärnor. Den ökande förekomsten av elbilar och de risker som är förknippade med ett felaktigt handhavande av till exempel laddning gör att det är särskilt viktigt med ett tydligt, enhetligt och även myndighetsövergripande regelverk. Fru talman! Jag håller med ministern om att elektrifieringen av transportsektorn går snabbt, och därför måste man också rigga samhället med behövliga insatser. Där är vi inte riktigt i dag. Ministern pratar i sitt svar bland annat om Boverkets regelverk och att de kontinuerligt uppdaterar regelverket utifrån nya förutsättningar. Jag vet inte - mig veterligen är Boverkets regler för brandbelastning från 1986, och i dag ger den genomsnittliga bilen ifrån sig dubbelt så mycket energi. Man måste därför ställa sig frågan hur ofta regelverket egentligen uppdateras utifrån verkligheten. Sedan nämner ministern Elsäkerhetsverkets uppdrag att informera om installation och användning av elektronisk utrustning. Där tänker jag att det är viktigt att få reda på om det följs upp och i vilken dialog med Sveriges räddningstjänster det görs. Jag har fått informationen att många av Sveriges räddningstjänster exempelvis försöker framföra att de inte vill se laddning i garage, av säkerhetsskäl. Hur tas det med i en process? Fru talman! I till exempel Tyskland har man i flera städer till och med resonerat som så att det är för stor risk att parkera elbilar i centrum, på grund av brandrisken. Stavanger och Paris nämns också som exempel i debatten. Där har garage kollapsat av värmen och energin från elbilsbränder. Inte långt härifrån vårt vackra riksdagshus har vi Södra länken. En avstängning av Södra länken här i Stockholm sker ofta när det är stillastående köer, och det är helt och hållet en säkerhetsfråga eftersom det saknas sprinkler i tunneln för att kunna hantera bränder. Man måste kunna säkerställa att det inte är för många fordon i tunneln samtidigt. Det ställer naturligtvis till massor av problem när stadens trafik och infarter stängs av för att tunneln är full. Det leder till kaos. Om man till exempel behöver ta sig från Nacka in till stan en morgon när Södra länken är avstängd är det näst intill omöjligt att komma i tid till sina möten. Och tänk om olyckan är framme just då? Med tanke på de stora parkeringsgaragen här runt omkring blir jag, om det nu stämmer att Boverkets regelverk på det här området blev uppdaterat 1986, uppriktigt sagt orolig, fru talman. Världen ser nämligen lite annorlunda ut i dag än vad den gjorde för 35 år sedan, och därav min fråga: Har ministern och regeringen för avsikt att stärka kraven på hur de elektroniska systemen och laddstationerna ska se ut, liksom kraven på sprinkler i parkeringshus och även tunnlar - exempelvis Södra länken?

Fru talman! Jag gav mig in i den här debatten eftersom vi även i en tidigare debatt i dag har pratat om elbilar och säkerheten kring dem. Det här går hand i hand med den förra debatten och även med den jag hade tidigare i sommar. Det går lite för fort i dag, utan att man egentligen tänker på konsekvenserna. Det är jättebra med elbilar, och det ska byggas ut när det gäller laddstolpar och möjligheten för människor att ha sådana - men det måste gå hand i hand med att man även löser säkerheten i detta. Alla som har sett de filmer som finns tillgängliga på Youtube vet nämligen hur de här batterierna brinner när det väl tar fyr. Det är också jättesvårt att släcka. Det kan ta upp till ett dygn att släcka en bilbrand när det gäller en elbil, och det kan förbrukas upp till 11 000 liter vatten för att klara det. Om man då befinner sig i ett trångt utrymme - det kan vara ett garage, eller det kan vara en tunnel - hur handskas man med det då? Här känns det lite grann som att alla inte riktigt är på banan och förstår hur snabbt en situation kan uppstå eller hur man ska handskas med den. Jag kan inte påstå att jag har kört så jättemycket i Stockholms tunnlar, men det finns väl några här som är ett par tre kilometer långa. Då kan man leka med tanken att det inträffar en olycka någonstans mitt i. Vart ska människor ta vägen när det tar fyr i en elbil efter en kollision som leder till en strömrusning i batteriet? Gaserna är nämligen giftiga. Har man löst det? Har man en plan för hur man ska handskas med den situationen? En gång i tiden, när jag körde på Göteborgs spårvägar, infördes gasbussar. Då låg tankarna på taket. De linjer där dessa bussar användes fick inte gå via Tingstadstunneln, av det skälet att katastrofen är ett faktum om det inträffar en olycka. Nu kommer det ut allt fler tunga fordon som är eldrivna, och de har en avsevärt större batterikapacitet än vad en personbil har. Uppstår det en brand i ett batteripack på en lastbil kan jag säga att jag inte vill vara i närheten. Här har man inte förberett sig för sådant som kan hända på laddstationer, i byggnadskonstruktioner eller i tunnelsystem. Vi handskas med oerhört mycket energi på en liten yta. En betongkonstruktion börjar rämna vid ungefär 300 grader. Då börjar betongkonstruktionen ge vika, och vid 500 grader krackelerar betongen. En elbilsbrand ligger på ungefär 1 000 grader. Då förstår man hur snabbt det kommer att gå när det väl händer någonting. Det gäller att vara förberedd, för det är bättre att förekomma än att förekommas. Eftersom vi kommer att få en betydande andel elektriska fordon, både på den tunga sidan och på den lätta sidan, måste man vara förberedd så att man kan handskas med en situation när den uppstår.

Fru talman! Det är för all del intressant att diskutera Thomas Morells Youtube-vanor och sprinkler i tunnelsystem, men arbetet i regeringen är så organiserat att den som vill diskutera detta får ställa en interpellation till ansvarig minister. Just denna diskussion har ju Anstrell tidigare i dag haft med ansvarig minister, nämligen Mikael Damberg, precis i denna kammare och talarstol. Jag kan konstatera att risken för brand, enligt de forskningsrön som finns hittills, är ungefär hälften så stor i en elbil som i en fossildriven bil. Alla som har sett bilbränder på Youtube vet ju att de kan skapa rejäl oreda. Jag vill också ge en faktaupplysning. Lagar och förordningar som reglerar funktionen och elsäkerheten vid laddstationer och laddpunkter är senast uppdaterade i elsäkerhetslagen och elsäkerhetsförordningen .

Fru talman! Upplysningsvis - så att alla här inne vet vad vi pratar om - handlade en av mina frågor om huruvida man kunde stärka kraven på bland annat parkeringshus och tunnlar och om sprinkler i Södra länken. Sedan var det ju det här med forskning också. Jag har frågat om ministern kommer att initiera mer forskning på detta område samt lyfta fram goda exempel för att ge mer kunskap och för att kunna göra tydliga bedömningar och ge rekommendationer för vår brandsäkerhet. Här lyfter ministern fram ett antal projekt, vilket är bra. Det ska bli spännande att ta del av dem när de kommer fram till oss. Men redan i dag måste det ju finnas en hel del erfarenheter från andra länder - åtminstone har jag tagit del av flera. Jag undrar i vilken utsträckning vi i Sverige använder oss av deras goda råd och forskning på detta område. Vi har ju problemet redan i dag - inte om flera år. Jag är nyfiken på att höra hur det resoneras kring Tysklands sätt att agera i vissa städer där elbilar inte ens får parkera inne i city. Jag är lika nyfiken på att höra hur regeringen resonerar kring ansvarsfrågan med elbilar och eventuella bränder i dem när de hamnar i parkeringsgarage eller, för den delen, i tunnlar här i Stockholm. Borde vi inte redan nu ha bedömningar och rekommendationer på plats? Jag menar alltså redan i dag - inte om några år, när forskningen har kommit ännu längre. Vi behöver få det kontinuerligt. Vi får nämligen fler och fler elbilar ute på våra vägar. Då är det viktigt att ha både god kunskap och god beredskap. Detta för mig in på just beredskap. Jag måste passa på att ta upp frågan om beredskap här i kammaren när det nu blev minister Ygeman som besvarade min interpellation i stället för minister Eneroth, som jag hade ställt interpellationen till. Stockholmarnas samlade behov av el ökar kraftigt. Det handlar inte bara om elbilar utan kanske främst om att efterfrågan på el ökar då staden växer och nya bostäder behöver anslutas till elnätet. Jag undrar lite om beredskapen för att faktiskt kunna köra elbil även vid kriser och höjd beredskap. Hur ser den ut egentligen? Hur ser regeringens strategi ut för det? Eller får man helt enkelt cykla då? Kan vi i dagsläget, när elens nätkapacitet inte alls är särskilt robust, lita på att de bilar som regeringen i stort sett tvingar alla att köpa genom höjda bensin och dieselpriser och andra sanktioner är möjliga att ta sig till sin gamla sjuka mormor med även om det uppstår kris eller krig? Fru talman! Jag ställer dessa frågor därför att jag är orolig för att det faktiskt kan hända hemska olyckor för oss som bor här och för att vår räddningstjänst eller blåljuspersonal blir utsatt för farliga gaser eller annat samt för att man inte är tillräckligt rustad för detta. Det räcker inte att säga att vi inte har sett det här komma eller att vi har varit för naiva. Det håller inte. Regeringen har ju mål om att elektrifiera det mesta, vilket kommer att leda till en dramatisk ökning av antalet elbilar. Då måste det säkerställas att landet är rustat för konsekvenserna av detta. Är vi där i dag? Jag tror faktiskt inte det. När det brinner i ett garage där det finns elfordon skiljer sig riskerna ganska mycket åt mellan brand i bensinbilar respektive dieselbilar. Något som särskilt uppmärksammats är att det blir en så kallad termisk rusning i batterierna som kan göra att det bildas väldigt giftiga gaser och att det krävs väldigt mycket vatten. Borde vi då inte ha haft rätt planering förr och inte senare?

Fru talman! Det handlar om säkerheten för våra medborgare - för dem som nyttjar denna typ av fordon eller som bor i fastigheter där det kan finnas elfordon stående på laddning. Man kan inte ha en nonchalant attityd till de problem och säkerhetsrisker som finns. Elbilar brinner i mindre utsträckning än vad fossildrivna bilar gör. Det är sant; det visar forskningen, i varje fall i dagsläget. Det betyder dock inte att vi kan luta oss tillbaka, utan när en brand uppstår måste vi vara förberedda på hur vi ska hantera den. Vi måste också ha förberett så att alla risker för bränder är minimerade så långt det någonsin är möjligt. En brand i ett batteri uppstår i regel av något av två skäl. Det ena är att batteriet utsätts för mekanisk påverkan, alltså att bilen kör emot någonting som skadar batteripacket. Då kan man få en strömrusning i batteriet. Det andra är att det uppstår ett fel under laddningen och att man därmed får en strömrusning. Både situationerna får dramatiska konsekvenser eftersom man får en brand med mycket giftiga gaser och en oerhört hög förbränningstemperatur. Då kan man inte rycka på axlarna och vara nonchalant i riksdagens talarstol. Då måste man ta det på yttersta allvar och se till att samhället är förberett i alla tänkbara delar, så att vi undviker olyckor där människor kan skadas eller till och med dö.
Fru talman! Thomas Morell insinuerar att jag inte skulle ta det här på allvar eller att jag skulle vara nonchalant. Tvärtom - som jag gav uttryck för i mitt interpellationssvar, som Thomas Morell säkert lyssnade på, är det ju tre år sedan vi tog initiativ till ett speciellt forskningscentrum för detta. Det gjorde vi just för att kunna följa utvecklingen och för att kunna förebygga. Vi har ett antal myndigheter som har ansvar och som gör relevanta insatser på det här området: Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Energimyndigheten. Detta gav jag också uttryck för i mitt interpellationssvar. Det är ju inte så att regeringen kommer på att elbilar börjar brinna för att Thomas Morell har tittat på filmer på Youtube, utan det här är ett arbete som ständigt pågår på våra myndigheter. Anstrell frågade mig om vi tänker förbjuda elbilar i städernas kärnor, som man har gjort i en eller två tyska städer. Svaret på den frågan är nej. Vi kommer att få se att en betydligt större del av vår mobilitet är elektrisk. Detta kommer att ge en del nya utmaningar, men det kommer också att ge en del nya möjligheter. Så ser det ut när samhället utvecklas. Jag har fullt förtroende för att de initiativ som regeringen har tagit och det arbete som myndigheterna gör på detta område är till fyllest.

Fru talman! Ibland händer det att även jag ser på Youtube. Jag fick åtminstone en film visad för mig av en brandman som jobbar med elbilsbränder. Filmen visade hur det kan se ut när en Tesla brinner. Det var en Tesla som i våras kraschade mot ett träd i Houston och fattade eld. Två män dog, beklagligen, och räddningstjänsten fick använda ungefär 120 000 liter vatten för att släcka elbilsbranden. Den pågick i väldigt många timmar eftersom batteriet hela tiden återantände. Det finns runt 7 000 små batterier i en Tesla, har jag fått lära mig. De är ungefär lika stora som en hagelpatron, och de sköts iväg överallt. Det såg ut att vara ett riktigt hemskt arbete, och det krävdes en heroisk insats av räddningstjänsten för att släcka det hela. Av den anledningen har jag valt att lyfta fram de här frågorna här i Sveriges riksdag. Jag är orolig att detta ska kunna hända här. Vad har vi då för beredskap? Har vi beredskap för att kunna ta hand om det här? Finns det några planer? Har ministern och regeringen för avsikt att stärka kraven här i Sverige på laddsystemen, laddstationerna och de elektroniska systemen och på sprinkler i tunnlar? Det krävs ju enorma mängder vatten för att kyla ned brinnande batterier. Fru talman! Jag upplever faktiskt inte att jag får några svar från ministern. Ministern har mer intresse av att raljera över andra ledamöters inlägg än att svara på frågorna. Men jag tänker avslutningsvis försöka få svar på min fråga. Har ministern och regeringen för avsikt att stärka kraven på system, laddstationer och sprinkler?
Fru talman! Ja, i den mån de relevanta myndigheterna anser att det finns ett sådant behov kommer regeringen att stärka de regler, krav och anvisningar som behövs för att det ska vara säkert att köra elbil oavsett i vilken miljö man kör eller laddar den i.